Herr talman! Carl B Hamilton har frågat mig om jag avser att motarbeta import till Sverige från de jämfört med svenska kärnreaktorer farligare ryska reaktorerna utanför Sankt Petersburg och därmed minska deras lönsamhet och livslängd. Vidare har Carl B Hamilton frågat om jag avser att avslå ansökningar om koncession syftande till import av rysk kärnkraftsel till Sverige. Bakgrunden till Carl B Hamiltons frågor är det konsortium, som svenska elintensiva företag har bildat med syfte att importera el från Ryssland. Genom den breda blocköverskridande överenskommelse som finns i Sveriges riksdag satsar nu Sverige på framför allt förnybar elproduktion, något som på sikt är det enda hållbara. Elcertifikatsystemet bedöms ha frambringat fem terawattimmar förnybar el, jämfört med 2002 års nivå. Nyligen har regeringen föreslagit att ambitionsnivån ska höjas till 17 terawattimmar till 2016. Sverige är i huvudsak självförsörjande med el. Oftast är vi därför nettoexportörer. 2005 gick exempelvis hela åtta terawattimmar el på nettoexport från Sverige. Även om det finns utrymme för stora förbättringar på elmarknaden - inte minst gäller detta förbättrad konkurrens - måste vi också kunna se de goda förutsättningar vi har i Sverige. Exempelvis är Sveriges elpriser i ett europeiskt perspektiv fortfarande låga, men vi måste noga följa förutsättningarna för bibehållen svensk konkurrenskraft, inte minst för svensk elintensiv industri. Som energiminister välkomnar jag en förbättrad dialog med företagen och basindustrin om detta. En väl fungerande elmarknad är beroende av såväl aktiva säljare som aktiva kunder. Det finns inga direkta lagliga hinder för ett svenskt företag att teckna avtal om elleverans från annat land, till exempel Ryssland. Det är inte en uppgift för regeringen att pröva lämpligheten i sådana leveransavtal. För att fysiskt leverera el till det nordiska systemet krävs dock att det finns kapacitet för inmatningen. Det är anledningen till att företagen har diskuterat att bygga en ny kabel mellan Finland och Ryssland. Det är myndigheterna i Finland och Ryssland som prövar om den nya kabeln ska byggas och om tillstånd ska ges till eventuella erforderliga nätförstärkningar i Finland och Ryssland. På samma sätt krävs enligt bestämmelserna i ellagen tillstånd från svenska myndigheter i det fall förstärkning av det svenska överföringsnätet skulle vara aktuellt. Någon sådan ansökan har inte inkommit, och jag kan givetvis inte föregripa regeringens prövning av en eventuell sådan framtida ansökan. Däremot är jag helt enig med Carl B Hamilton om att Sverige fortsatt bör medverka i de internationella ansträngningarna att förbättra säkerheten i de reaktorer som finns i vår omvärld. Jag kan försäkra Carl B Hamilton att den svenska regeringen är mycket engagerad i denna fråga. Sverige driver därför starkt frågor om kärnsäkerhet, inte minst i Ryssland. Regeringen har tagit flera initiativ inom EU kring kärnsäkerhet och kärnavfall. Detta är ett långsiktigt arbete som bland annat lett till att Ignalinas första reaktor har kunnat stängas. Sverige har också sedan länge ett omfattande bilateralt samarbete med våra grannländer i Östeuropa, och närmare 1 miljard kronor har hittills satsats på detta arbete.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret och önska henne välkommen till den gamla andrakammarsalen för en interpellationsdebatt. Det lär inte bli så många fler sådana chanser. Utgångspunkten för min interpellation är, som jag ser det och som jag många gånger tagit upp i riksdagen, den riskfyllda statusen hos ryska reaktorer. Det som nu gör frågan aktuell är planerna att importera el till Sverige som producerats i de osäkra ryska reaktorerna. Jag vill också säga att tyngdpunkten i frågan om dessa reaktorer på intet sätt står i motsatsställning till regeringens satsning på förnybar elproduktion, som ministern diskuterar i sitt svar. Låt mig börja med att nysta upp frågeställningen något och genast ställa en direkt fråga till Mona Sahlin: Accepterar ministern min beskrivning att de ryska reaktorerna är mindre säkra än de svenska? I min interpellation citerar jag professor Jan Blomgren som menar att han utifrån sina tekniska kunskaper helst skulle vilja stänga dessa reaktorer - ju förr dess bättre. Det skulle innebära en större säkerhet för den svenska befolkningen med tanke på de risker som reaktorerna utgör.

Ministern säger i sitt svar att Sverige i huvudsak är självförsörjande på el. Om det är en rimlig beskrivning eller inte har vi diskuterat tidigare, och man kan även diskutera frågan vad gäller variationer över årstider och år. Centralt i det här sammanhanget är emellertid inte vad Mona Sahlin eller jag tycker, utan det centrala är det viktiga konstaterandet att svensk elintensiv industri uppenbarligen inte delar ministerns uppfattning eftersom den elintensiva industrin planerar för elimport, och den ska ske från Ryssland. Oberoende av vad Mona Sahlin och jag har för uppfattning i frågan om Sveriges självförsörjning på el planerar den elintensiva industrin i Sverige alltså för att kunna tillfredsställa ett underskott på el genom ökad import, och den ska ske från farliga ryska reaktorer. Vi i Folkpartiet motsätter oss en sådan farlig importefterfrågan på el, men Mona Sahlin vill tydligen hålla öppet för denna efterfrågan och import till Sverige. Det beklagar jag. Jag tycker att det är en farlig regeringspolitik. Den är även farlig för den svenska folkhälsan. Sedan säger Mona Sahlin att hon av formella skäl i förväg inte kan ingripa i en förvaltningsprocess och en eventuell koncessionsansökan, men det är faktiskt möjligt för Mona Sahlin att uttrycka en skepsis av större eller mindre grad i denna fråga. Det har ju statsministern gjort beträffande grenledningen av naturgas från Ryssland till Sverige. Miljöministern har helt tagit avstånd från den, men trots allt anses ju statsministern teckna firma för regeringen. Om han kan uttrycka en skepsis, en åsikt, i en fråga av det här slaget kan även statsrådet Mona Sahlin göra det. Är ministern alltså skeptisk inför tanken att importera el från farliga ryska kärnreaktorer - av folkhälsoskäl, av utrikespolitiska skäl och av leveranssäkerhetsskäl?

Herr talman! Låt mig börja med att svara så generellt och tydligt jag kan på den första fråga som Carl B Hamilton ställde. Generellt sett är mitt svar ja, el från kärnkraftsreaktorerna i många av länderna i det forna Östeuropa har problem med säkerheten. Det är därför regeringen och många av de övriga medlemsländerna i Europa arbetar så intensivt för att försöka förbättra säkerheten. Därför är regeringen så engagerad i frågan. Inte minst gäller det våra grannländer i Östeuropa. Låt mig också vara lika tydlig som jag uppfattar att statsministern varit - och som jag självklart delar - och säga att det inte är regeringens politik att göra oss mer beroende av el från dessa reaktorer. Det var därför jag nämnde förnybar el och elcertifikaten i mitt svar. Det är enligt min bedömning oerhört viktigt att vi kan producera mer el i vårt land, säker egenproducerad el, och inte göra oss beroende av import från andra länder. Därför är diskussionen om hur vi får fram mer förnybar el mycket viktig. Inte minst viktigt är hur elcertifikaten - som jag tycker varit en oerhörd framgång - fungerar och hur långsiktiga de kommer att vara, vilket i sig vore intressant att föra en diskussion om med Carl B Hamilton. Därtill behöver vi fler aktörer på den svenska elmarknaden, och vi behöver bättre konkurrens. Jag tycker alltså att de svaren verkligen har sin relevans när det gäller de frågor som Carl B Hamilton ställde. Det är regeringens politik, och jag vill framhålla - inte minst efter en diskussion om konstitutionsutskottet - att jag självklart inte på förhand kan ge besked om hur regeringen eventuellt skulle ställa sig till en eventuell ansökan, en ansökan som eventuellt kan lämnas in i framtiden. Däremot kan det inte råda något tvivel om regeringens politik och förhållningssätt i denna fråga. Det tycker jag framgick glasklart av mitt första svar, och jag hoppas att det blev om möjligt ännu klarare i och med de besked som jag nu lämnat.

Herr talman! Ja, energipolitiken är för närvarande en dynamisk del av svensk inrikespolitik, men jag koncentrerar mig trots allt på det som jag tagit upp i min interpellation, det vill säga kärnfrågan - det där var ett omedvetet ordval. Jag ska ta fasta på det som Mona Sahlin sade, alltså att vi inte ska göra oss mer beroende av el från de ryska reaktorerna. Jag uppfattar att det var det svaret Mona Sahlin gav. Det står inte på något sätt i motsatsställning till det som Mona Sahlin också sade, nämligen att regeringen internationellt och i andra sammanhang försöker förbättra säkerheten inte bara i de ryska reaktorerna utan även i Ignalina och andra osäkra reaktorer.

Det handlar alltså om länken mellan regeringens allmänna hållning, alltså att reaktorerna är farliga och bör stängas - som jag inte har några problem med, om vi nu är överens på den punkten - och att regeringen motarbetar att man från svenskt eller annat håll ökar efterfrågan på energi från de farliga ryska reaktorerna. Sedan ska vi återkomma. Jag har skrivit ett antal skriftliga frågor med anledning av en intervju med Sverker Martin-Löf i Svenska Dagbladet som gällde frågan om fler aktörer. Han gjorde även en del andra påståenden.